Fru talman! Kommer finansministern att se till att resurserna till sjukvården och regionerna ökas kraftigt i vårändringsbudgeten? frågade jag finansministern. Interpellationen är mycket tydligt ställd till finansministern, då det är finansministern som är ytterst ansvarig i budgetfrågor och interpellationen tydligt handlar om just det. Jag har självklart ingenting emot socialministern, men socialministern har mycket svårt att svara på frågor gällande budgeten. Detta är ganska självklart och tydligt. Jag vet inte varför man hänvisar på detta sätt, men jag vill framföra kritik mot det. Detta är andra gången som frågor riktade till finansministern i stället hänförs till ansvarigt statsråd inom olika sektorer. Fru talman! Jag ställde denna interpellation på grund av att det finns en stor oro över de nedskärningar som rullar fram i kommunernas socialtjänst, i skolan, i äldreomsorgen och i vården. Detta är nedskärningar som får stora konsekvenser. Vårdförbundet meddelar att sparpaket väntar i hälso och sjukvården i 17 av 21 regioner. Sveriges Kommuner och Regioner meddelar att 18 av 20 regioner har underskott i hälso och sjukvården. Nio regioner meddelar att antalet anställda kommer att minska nästa år, och detta i tider när de anställda på grund av arbetsvillkor och arbetsmiljö skulle behöva bli fler, när befolkningen ökar i antal och när de äldre blir allt fler och många kommer att ha omfattande vårdbehov. Det som skulle behövas är stora tillskott från staten till regionerna. Det som skulle behövas är en tydlig signal från regeringen om att stora tillskott kommer, och det redan i ändringsbudgeten. Detta skulle behövas för att förhindra de nu planerade nedskärningarna, för de behöver verkligen stoppas. Kronoberg, Västernorrland och Dalarna säger att tillgängligheten kan komma att påverkas av besparingarna där. Kronoberg och Västernorrland säger att personalens arbetsmiljö också kan påverkas. Uppsala har sparat 180 miljoner i år men går ändå med 140 miljoner i underskott. Vårdplatser stängs på grund av personalbrist, och 135 sjuksköterskor saknas. I Gävle, där jag bor, stängs en fjärdedel av de medicinska akutvårdsplatserna på Gävle sjukhus på grund av att det endast finns sex sjuksköterskor när det skulle behövas 22 stycken. Jag skulle kunna fortsätta så här, för det är så här det ser ut. Vården är oerhört ansträngd, bland annat på grund av personalbristen, som är väldigt akut. Som jag sa är det då det behövs en stor satsning på personalen. Vad statsrådet här gör är att rabbla upp en massa reformer och statsbidrag som framför allt Vänsterpartiet har förhandlat sig fram till förra mandatperioden, de 10 välfärdsmiljarderna, satsningar på förlossningsvård, primärvård, personalsatsningar och andra reformer som Vänsterpartiet har stått bakom. Den 1 1⁄2 miljard som statsrådet hänvisar till fanns ju med redan i M och KD-budgeten, och regionerna har redan räknat in dem. Hemma i Gävleborg skulle det innebära ungefär 50 miljoner nästa år. Det är ett hål på 600 miljoner. När statsrådet nämner de här statsbidragen är det ju inte ett svar på mina frågor. Mina frågor handlar om nästa år och vad regeringen avser att göra för att förhindra de här nedskärningarna. Jag väntar på ett svar, även om jag förstår att statsrådet här egentligen inte kan ge det. Men eftersom interpellationen har fördelats till henne förväntar jag mig ändå ett svar. Kommer det några pengar nästa år, i så fall hur mycket?

Fru talman! Javisst, det är personalbrist inom sjukvården. Men om man då inte satsar på de redan anställda och förbättrar deras arbetsvillkor, gör det möjligt för dem att få fler arbetskamrater, bättre scheman, bättre arbetsmiljö och högre löner blir det svårare att nyanställa. Färre söker sig då till vården. De neddragningar som jag tog upp i mitt tidigare inlägg är något som sker nu med den budget som statsrådet är delansvarig för. Det saknas 43 miljarder fram till 2023, säger Sveriges Kommuner och Regioner. Regeringen har räknat ut att det kommer att saknas 90 miljarder till välfärden år 2026. I det läget väljer Socialdemokraterna att prioritera skattesänkningar före sjukvården. I den budget som statsrådet hänvisar till lägger man 6 miljarder på att ta bort värnskatten, det vill säga en stor skattesänkning för välbeställda män i storstadsområden, medan sjukvården får 1 1⁄2 miljard. 21 regioner ska dela på 1 1⁄2 miljard. Jag sa att det för Gävleborg blir 50 miljoner - det saknas 600 miljoner - medan välbeställda män får 6 miljarder. Jag tycker att Socialdemokraternas prioritering är väldigt tydlig. Man har prioriterat skattesänkningar före välfärden. Jag beklagar det djupt och tror att det är väldigt många som beklagar det djupt. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Det finns hur många underlag som helst som visar på att läget i svensk sjukvård är mycket allvarligt. Till exempel gjorde man en enkät bland 1 000 sjuksköterskor. Två tredjedelar av sjuksköterskorna anser att utvecklingen inom sjukvården går åt fel håll. Att personalpolitiken är dålig och arbetsbelastningen för hög är huvudanledningen till att man anser det. Svensk sjukvård har alltså allvarliga problem som måste lösas nu. En stor del av svaret på det är just ökade resurser. Det är ju det som behövs. Det är inte rimligt att man ska spara på cancercentrum i Umeå, dit alla patienter med allvarliga cancersjukdomar i Norrland remitteras, eller att man i Region Skåne ska spara nästan 600 miljoner, varav hälften genom att dra ned på personalen. Det är inte heller rimligt att man i Västerbotten gör besparingar som motsvarar 200 anställda eller att det i Kronoberg läggs sparpaket på sparpaket. Det är enorma besparingar som rullar fram och som ni kan förhindra om ni tar det politiska ansvaret, om ni lämnar skattesänkningar och prioriterar sjukvården nästa gång ni lägger fram en budget. Men då måste det redan nu komma en signal om att pengar kommer och hur mycket pengar det kommer att vara för att förhindra de här nedskärningarna, för det här är allvarligt och kommer att få stora konsekvenser. Och det är socialdemokratins ansvar att förhindra att det sker. Då kan man inte lägga 6 miljarder till välbeställda män i Danderyd, Djursholm, Lidingö och Ekerö. Det håller inte. Svensk sjukvård behöver pengar, inte välbeställda män i Danderyd.

Fru talman! Socialdemokraterna gick till val på välfärd före skattesänkningar men prioriterar skattesänkningar. Det är 13 miljarder netto i skattesänkningar i budgetpropositionen för 2020 och 1 1⁄2 miljard i generella statsbidrag till sjukvården. Så ser socialdemokratins prioriteringar ut. Det val som ni påstår er ha gjort i höstas, Lena Hallengren, gjorde ni redan 2012 när Stefan Löfven tillträdde som ordförande för Socialdemokraterna. Han var redan då tydlig med att han ville ha ett samarbete med Centern och Liberalerna och har sedan dess drivit denna linje. Ni har mycket väl vetat vad det är för politik ni skulle få och att skattesänkningar skulle ligga i den budget ni så småningom skulle lägga fram. Och så blev det. I det nya samarbetet har ni haft två ändringsbudgetar på er att tillskjuta resurser till sjukvården, men ni har valt att inte göra det. I budgetpropositionen för 2020 hade ni kunnat tillföra stora resurstillskott som hade varit nödvändiga för att få personal att stanna kvar, för att öppna vårdplatser och för att få fler anställda inom sjukvården. Ni valde att inte göra det, vilket är allvarligt. Jag frågade finansministern, men här står socialministern i stället, om det kommer extrapengar i ändringsbudgeten för att förhindra de stora nedskärningar som nu ska ske. Svaret är hittills obefintligt. Ni talar om sådant som gjordes förra mandatperioden. Många av dessa reformer var som sagt Vänsterpartiets, till exempel det största resurstillskottet i historien, på 10 miljarder. Det är något annat än borttagen värnskatt för välbeställda män i Danderyd. Men det var detta ni socialdemokrater valde, och då får ni stå för det.